Fru talman! Åren 1984--1985 hade vi många diskussioner i denna kammare. Det gällde då den socialdemokratiska regeringens förslag om ungdomslag. I dessa skulle man arbeta på halvtid, och i stort sett skulle alla lag sättas in i kommunerna, i landstingen eller på det statliga området. Vi hade inom oppositionen den uppfattningen att detta inte var bra och menade att näringslivet i övrigt i större utsträckning skulle innefattas av förslaget. Men för att slå vakt om att verkligen få i gång en verksamhet svalde vi inledningsvis ett förslag som vi icke tyckte var bra. Jag vet att jag får stöd för vårt förslag av TCO, av SACO och av småföretagarna. Jag vet att LO är emot vissa delar, men ändå vill nå goda resultat, och jag hoppas därför på ett gott stöd även därifrån. Jag är övertygad om att vi då mycket lätt når talet 40 000 nya platser med dagens situation som utgångspunkt. Men tyvärr är det så att ungdomarna får svårt att komma in på arbetsmarknaden, så det ligger mycket i det tal som AMS har redovisat för läget framåt hösten, nämligen inte mindre än 60 000 ungdomar. Det är min förhoppning att våra förslag skall klara den utvecklingen.
Fru talman! Jag vill betona, eftersom propositionen har lagts fram i dag, att socialdemokraterna i arbetsmarknadsutskottet inte har haft någon möjlighet att ta del av detaljerna. Jag reagerar med utgångspunkt i den redovisning som hittills har lämnats. Låt mig ställa följande fråga: Har arbetsmarknadsministern i sitt förslag tittat på vad som händer om den positiva inställningen -- som jag förvisso också själv känner till en hel del av tankegångarna -- ''slår runt'' ute på arbetsmarknaden, så att man plockar bort anställda från arbetsplatser och ersätter dem med ''gratis''
Fru talman! Det kommer att gå till så att både de yngre och de äldre ungdomarna genom jobbsökarklubbar söker sig till de företag där de tror att de får den bästa utbildningen och till företag där de vill vara yrkesmässigt verksamma när utvecklingen vänder. Vi har också resonerat om att AMS, länsarbetsnämnderna och arbetsförmedlingarna skall se till att ungdomarna inte söker sig till företag där det sker en personalminskning, eftersom det där är mycket svårt att komma in på nytt. Det har vi blivit medvetna om via utbildningsvikariaten. De 10 000 platserna inom denna stödform har i huvudsak varit förlagda till kommuner och landsting, inte till näringslivet, just på grund av att det har varit litet svårt att gå in i företag som är på väg nedåt. Man skall alltså i första hand söka sig till företag som inte är inne i en avskedandeprocess.
Fru talman! Låt mig komma tillbaka, arbetsmarknadsministern, till att dessa ungdomspraktikplatser nu skall ersätta vissa av de nuvarande insatserna för ungdomar under 25 år särskilda inskolningsplatser, handledarstöd och beredskapsarbeten för unga människor under 25 år. Då är det enligt min verklighetsbild så att många som är 23--25 år gamla i stället borde få möjlighet till ett beredskapsarbete. Vad som nu skall hända är, om jag har förstått förslaget rätt, dels att de får en ungdomspraktikplats, dels att de får behålla KAS ovanpå det. Menar arbetsmarknadsministern då att det inte ligger en konflikt i att ungdomar skall ha rätt till dessa platser, men att det inte skall vara en skyldighet för någon arbetsgivare att erbjuda dessa platser för unga människor? Jag tänker framför allt på dem som ligger nära 25-årsgränsen.
Fru talman! Som Ingela Thalén känner till är det rätt många på arbetsmarknaden som i dag riskerar att utförsäkras i åldrarna 25--65 år. Det finns också en hel del äldre arbetskraft som inte vill sätta sig på skolbänken när de bara har ett fåtal verksamma år kvar. Jag bedömer för min del att vi också har en skyldighet att förbehålla de beredskapsarbeten som går att få loss för dessa grupper. Härigenom kan man klara också dem som riskerar att utförsäkras och de litet äldre. Det finns också en finess i att ha lika möjligheter. Ett antal länsarbetsnämndsdirektörer har talat om för mig att det förekommit att ungdomar med svag utbildning har vägrat att gå in i utbildning därför att de kunnat få ett kommunalt beredskapsarbete och få mycket bättre betalt. Det är inte bra vare sig för de unga eller för kommunen.
Fru talman! Jag vill för min del avslutningsvis bara poängtera att det är bra att vi får diskutera insatser som gör att vi får ut ungdomar på arbetsmarknaden. Jag kommer tillbaka till att vi socialdemokrater självfallet skall pröva förslaget med mycket stor öppenhet, för det är en svår situation, men jag måste ändå få deklarera att det s.k. arbetstagarbegreppet enligt min mening är tvingande. Utför man ett arbete på en arbetsplats och helt står under arbetsgivarens arbetsledning, skall man betraktas som anställd. Såsom förslaget hittills har presenterats och efter det svar som jag i dag har fått från arbetsmarknadsministern hänger denna fråga fortfarande i luften. Vi får dock komma tillbaka, arbetsmarknadsministern, när vi har studerat förslaget. Det kanske finns skäl att då ställa ytterligare frågor i denna kammare.
Fru talman! Det rör sig här om försöksverksamhet i ett utomordentligt besvärande arbetsmarknadsläge, och de som verkligen far illa är unga människor. Det är det som är grunden till att vi har tagit fram detta förslag. Vi har samarbetat såväl med fackliga organisationer som med arbetsgivarorganisationer och har haft ett brett samråd med arbetsmarknadsmyndigheter för att få fram ett bra avvägt förslag. Alla förslag som går utanför ordinarie arbetsmarknad har ett och annat inslag som kan vara något besvärande, men här måste vi se på helheten, och det innebär att våra ungdomar inte skall leva på bidrag utan skall gå in i utbildning eller praktik.
Fru talman! Jag tackar återigen för svaret och betonar, som sagt, att vi är beredda att behandla detta med stor öppenhet. Men även om det är en försöksverksamhet finns det ingen anledning att rycka undan grunden för det som i övrigt fungerar bra när det gäller arbetsmarknadspolitiska insatser.

Fru talman! Björn Samuelson har frågat mig vilka insatser regeringen kommer att vidta för att arbetsmarknadsstyrelsen inte skall prioritera bort insatser för handikappade. Bakgrunden är, som Björn Samuelson nämner i frågan, ett uttalande i radion av länsarbetsdirektören i Stockholms län. Närmare 1,3 miljarder ytterligare föreslås till yrkesinriktad rehabilitering -- dvs. De här resurserna är helt eller, vad gäller AMI, till stora delar avsedda för arbetshandikappade. Därmed är det en självklarhet att arbetsförmedlingarna måste arbeta med dessa sökande. Som ett led i statsmakternas mål och resultatstyrning av den statliga verksamheten har regeringen i 1992 års budgetproposition också angett vilken inriktning arbetsmarknadspolitiken skall ha. Där sägs att ''utsatta grupper skall prioriteras'' och att arbetshandikappade i ökad omfattning skall få del av de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna. För innevarande budgetår gäller följande föreskrifter för arbetsmarknadsverket: ''Det försvagade arbetsmarknadsläget får inte innebära ökad utslagning av de arbetshandikappade. Insatserna för att bistå denna grupp skall fortsätta liksom de särskilda insatserna för unga handikappade.'' Som framgår av vad jag nyss anfört om regeringens krav på arbetsmarknadsverket har regeringen inte sänkt kraven på verkets insatser för arbetshandikappade. Inte minst i nuvarande arbetsmarknadsläge är det viktigt att stödja grupper som annars riskerar att helt slås ut från arbetsmarknaden.
Fru talman! Jag kände mig både ledsen och arg när jag hörde en del inslag i radio i slutet av förra veckan. Jag tänkte att det är lätt att slå mot de svagaste i svåra tider. Jag vill tacka arbetsmarknadsministern ärligt och uppriktigt för det här svaret. Det är klart och entydigt. Det är inte ofta man får så raka puckar här i riksdagen. Jag tycker att det är bra och viktigt att vi är överens i dessa frågor. Politiken på det här området har inte ändrats, utan de som har olika handikapp skall känna sig trygga för att de också får sin del och det stöd som de behöver. Jag vet inte om det går, men jag skulle något vilja understryka arbetsmarknadsministerns uttalande genom att läsa upp slutorden i handikapputredningens arbetsmarknadsdel: ''Det är utredningens bestämda uppfattning att fortsatta stora ansträngningar måste till för att utveckla och öppna vägar till arbetslivet för personer med funktionsnedsättningar. Detta är väsentligt för att nå målet med full delaktighet och jämlikhet.'' Jag gör den tolkningen att vi är överens om detta.

Fru talman! Charlotte Branting har frågat mig om regeringen avser att ta initiativ för att öka personkretsen inom den tillfälliga föräldraförsäkringen. Ett grundläggande villkor för rätt till tillfällig föräldrapenning enlig 4 kap. lagen om allmän försäkring är att man är förälder till ett barn eller att man likställs med förälder. Detta villkor omöjliggör för en ensamstående förälder att vid bl.a. barns sjukdom överlåta rätten till tillfällig föräldrapenning till t.ex. barnets morförälder. Reglerna missgynnar således de ensamstående föräldrarna som har större behov än andra av att överlåta tillfällig föräldrapenning i denna och liknande situationer. Riksförsäkringsverket har i en rapport bl.a. beräknat kostnaderna för att införa en rätt för ensamstående och ensamboende föräldrar att överlåta tillfällig föräldrapenning till annan person till i storleksordningen 100 milj.kr. Det nuvarande ekonomiska läget gör det nödvändigt att i största möjliga utsträckning undvika ökningar av statens utgifter. Trots att det finns goda motiv för ett initiativ i den riktning Charlotte Branting önskar finns det därför för närvarande inte ekonomiskt utrymme härför. I ett förbättrat samhällsekonomiskt läge finns det emellertid skäl att pröva frågan.

Fru talman! Charlotte Branting säger att detta inte är det svar som hon helst hade fått. Det är inte heller det svar som jag helst hade givit. Jag delar helt och hållet Charlotte Brantings synpunkter på att den nuvarande ordningen missgynnar ensamstående föräldrar. Det hade naturligtvis varit trevligt att kunna utlova ett förslag, men det är enbart av ekonomiska skäl som jag inte kan göra det. Om de restriktionerna inte fanns, skulle jag med nöje driva den här frågan vidare. För närvarande betyder för närvarande, dvs. den dagen när vi har en bättre samhällsekonomisk situation hoppas jag att vi skall komma tillbaka i den här frågan. Då tycker jag, som jag sade i mitt svar, att det finns skäl att pröva att gå i den riktning som Charlotte Branting föreslår. Huvuddelen av dessa 100 milj.kr. gäller tyvärr just ensamstående. De skulle ha nytta av den här reformen. Därför sparar man inga pengar på att göra reformen bara för ensamstående, begränsa den till dem och inte tillåta det för sammanboende eller äkta makar. Det är en angelägen reform. Så snart det finns ekonomiskt utrymme hoppas jag kunna återkomma till riksdagen i denna fråga.

Fru talman! De 75--80 miljoner som Charlotte Branting nämnde, nämns också i utredningen, men den är från 1989. Det motsvarar nog 100 miljoner i dag bara för ensamstående. Skall man därtill göra det för övriga blir reformbeloppet ännu högre. Jag tycker också att den här rätten skall kunna överlåtas till vem som helst. Det behöver inte vara krav på att det skall vara en släkting. De ensamstående bör naturligtvis också kunna använda en granne eller vem som finns till hands. Det är inte den ökade belastningen på försäkringskassorna som har varit huvudskälet. Det är de ökade utgifterna för själva försäkringen, alltså dessa 100 miljoner, som gör att vi inte kan lägga fram det här förslaget nu. Jag hoppas naturligtvis att vi kan göra det inom rimlig tid.

Fru talman! Rune Backlund har frågat mig vilka konkreta åtgärder jag avser att vidta för att stoppa den skrämmande utvecklingen av vålds och rånbrott riktade mot handeln. Hans Dau har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att skärpa straffen för brott där vapen kommer till användning. Göran Magnusson och Sigge Godin har frågat mig om åtgärder för att minska innehav och användning av illegala vapen. Slutligen har Göthe Knutson frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att motverka väpnade rån mot värdetransporter och andra våldsdåd där polismän och väktare utsätts för särskilt stora risker. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Frågorna är ställda mot bakgrund av bl.a. den kraftiga ökningen av antalet väpnade rån, mordet på en polisman och de våldsbrott som riktat sig mot köpmän med invandrarbakgrund. Det är lätt att instämma i att rånbrottsligheten under senare år utvecklats på ett skrämmande sätt. Vad som inger särskild oro är ökningen av antalet brott där vapen kommer till användning. Jag delar också helt och fullt den upprördhet som frågorna ger uttryck för och känner starkt med offren och deras familjer. Det är självfallet viktigt att vi noggrant tänker igenom vilka åtgärder som står till buds för att motverka den utveckling som nu pågår och är beredda att fatta de beslut som kan vara nödvändiga. Samtidigt vill jag varna för en överdriven tilltro till att det skulle vara möjligt att komma till rätta med problemen med några snabba och enkla medel. Om vi skall lyckas vända på brottsutvecklingen måste vi också vara beredda att arbeta med långsiktiga och breda åtgärder. När det gäller insatser från statens sida i det arbetet är två avgörande faktorer vilka resurser som vi är beredda att satsa på polis och rättsväsende i övrigt och vilken utformning som vi har på vårt straffsystem. Regeringen bedriver ett målmedvetet arbete i dessa avseenden. Antagningen till polishögskolan har ökats. Även om det kommer att ta viss tid är det endast på det sättet som vi på sikt kan möta behovet av fler poliser. När det gäller straffsystemet är det angeläget att avskaffa den obligatoriska halvtidsfrigivningen. Jag räknar i den delen med att redan under våren kunna presentera ett förslag till förändring. En särskild utredning kommer också att få i uppdrag att lämna förslag till hur straffsystemet på sikt bör utformas för att bäst tillgodose de olika krav som vi måste ställa på detta. Samtidigt måste vi vara medvetna om att staten aldrig ensam kan klara uppgiften att motverka och kontrollera brottsligheten. Det är nödvändigt att också enskilda, organisationer och företag är beredda att ta sin del av ansvaret. Det gäller inte minst den typ av brottslighet som de olika frågeställarna tar upp. Det är viktigt att såväl handeln som banker och andra penninginrättningar själva aktivt verkar för att minska utrymmet för rånsituationer. Jag vill här bl.a. peka på att både brottsförebyggande rådet och rikspolisstyrelsen har givit ut handböcker med förslag till olika åtgärder. Olika företrädare för berörda företag och organisationer har också gjort och gör betydelsefulla insatser för att föra ut kunskap och medvetenhet om behovet av förebyggande åtgärder. Senast i förra veckan fanns det exempelvis en artikel i Dagens Nyheter av en säkerhetschef som tog sikte på hur olika berörda parter skulle kunna utnyttja de kunskaper som finns för att motverka brott mot värdetransporter. Även om jag tror att vi måste acceptera att det är åtgärder av det slag jag nu har exemplifierat som är viktigast för att bryta utvecklingen av såväl rånbrottsligheten som annan brottslighet, är det naturligt att också fråga sig vilka mer specifika åtgärder som kan vidtas från statsmakternas sida för att minska antalet rån. Av avgörande betydelse är naturligtvis att polisen inom ramen för de resurser som finns prioriterar uppklaring av rånbrottslighet. Regeringen har också, såväl i regeringsförklaringen som i budgetpropositionen, framhävt kampen mot våldsbrottsligheten som ett prioriterat område. Jag vet att polisen tar dessa signaler på största allvar och beaktar dem i sitt arbete. Göran Magnusson och Sigge Godin tar upp frågan om illegala vapen. Som frågeställarna säkert vet var den frågan uppe i samband med de ändringar av vapenlagen som trädde i kraft vid årsskiftet. Kraven när det gäller förvaring skärps från halvårsskiftet, och rikspolisstyrelsen kommer inom kort med nya anvisningar om vad som då kommer att gälla. Förhoppningsvis skall detta leda till att antalet vapenstölder minskar. Hans Dau tar i sin fråga direkt sikte på strafftiderna vid brott där vapen kommer till användning. Jag tror att Hans Dau och jag är helt ense om både att den typen av brott måste tillmätas ett högt straffvärde och att vi politiker har ett ansvar för att se till att straffskalorna för olika brott lämnar utrymme för straff som motsvarar de olika brottens straffvärde. Själv är jag dock inte säker på att det föreligger något behov av en lagändring. För grovt rån är minimistraffet fyra års och maximistraffet tio års fängelse, och även om brottet inte bedöms som grovt medger faktiskt straffskalan upp till sex års fängelse. Jag har mot den bakgrunden svårt att se att ändrade straffskalor skulle vara ett verksamt medel mot rånbrottslighet. Nu är det möjligen inte straffskalorna Hans Dau och de andra frågeställarna som tagit upp straffen primärt inriktar sig på. Det kan ju exempelvis också vara kriterierna för det grova brottet eller den allmänna regleringen av försvårande omständigheter. Att vapen kommit till användning nämns inte uttryckligen i något av dessa sammanhang. Det bör dock framhållas att det helt klart följer av de allmänna principer som gäller för gradering av brott och straffmätning att användning av vapen är en omständighet som både kan och skall beaktas. Domstolarna har emellertid stor frihet att avgöra dessa frågor utifrån förhållandena i det enskilda fallet. Vid sidan av vapenanvändningen finns det givetvis en rad andra faktorer som måste beaktas. Jag tror att det är viktigt att vi politiker visar respekt och förtroende för domstolarnas förmåga att hantera dessa svåra frågor. Min uppfattning är att domstolarnas straffmätning generellt sett framstår som väl avvägd, och praxis visar dessutom att man tar hänsyn till utvecklingen i samhället. Historien visar också att en alltför detaljrik lagstiftning ofta leder till en tillämpning som kan framstå som stötande i enskilda fall. Om vi vill främja grundläggande straffrättsprinciper som lika behandling och proportionalitet måste vi nog acceptera att domstolarna ofta är bättre skickade att värna principerna än en aldrig så välmenande men detaljinriktad lagstiftare.
Fru talman! Jag vill först tacka justitieministern för svaret. Det går ju inte en dag utan att vi kan läsa om rån som riktas mot butiker, och allt oftare förekommer det skjutvapen i samband med dessa rån. Det har under det senaste året skett en 30-procentig ökning. Jag känner köpmän och handelsanställda som går omkring med en ständig rädsla över att det är deras tur att nästa gång vara utsatta för ett sådant rån. De som har varit utsatta för ett rån säger att det är något man inte kan glömma i första taget. När jag läser svaret får jag uppfattningen att justitieministern i och för sig är medveten om problemen, och hon hänvisar i svaret till generella åtgärder. Men jag tror att vad bl.a. köpmän och handelsanställda i dag förväntar sig är en tuffare attityd från politikernas sida, att politikerna markerar att detta är något som samhället ser verkligen allvarligt på t.ex. genom att rån där vapen förekommer alltid bedöms som grova rån. Det skulle alltså helt enkelt bli fråga om en skärpt tillämpning av lagstiftningen i samband med brott där vapen förekommer. Det efterfrågas skärpta straff när det gäller olaga vapeninnehav. Drygt 12 000 försvunna eller stulna vapen finns ju nu i omlopp, och det finns naturligtvis inga motiv till att privatpersoner i sina hus skall ha avsågade hagelgevär, kpistar och andra militära vapen, utan avsikten är väl i sådana fall att dessa vapen skall användas i något brottsligt sammanhang. Det är rimligt att man också skärper straffen när man upptäcker sådana här vapen i samband med en brottsutredning. Justitieministern hänvisar till att alla i samhället måste hjälpas åt med detta. Jag vet att man från handelns sida har efterlyst en kommission som kan föreslå åtgärder och göra en arbetsfördelning, och jag vet att många inom handeln höjde på ögonbrynen när departementet meddelade att man inte var intresserad av en sådan kommission. Det var enligt min mening väldigt olyckligt, eftersom jag tror att det är litet av en god vilja från politikerna att tillsammans ta tag i problemen som nu behövs för att verkligen försöka möta den här utvecklingen.
Fru talman! Jag tackar justitieministern för svaret. Som justitieministern mycket riktigt påpekar tog jag i min fråga upp strafftiderna för brott där vapen används. Jag tycker också att det är mycket viktigt att man, precis som Rune Backlund sade, observerar de fall där folk har vapen eller handlar med vapen olagligt och att man skärper straffen för detta. Det sägs att vi kan förvänta oss en ström av vapen österifrån, nu då den sovjetiska armén bryter samman, och det är ju mycket oroande med tanke på att den polis som blev skjuten sköts just med ett ryskt vapen. Skulle det komma hit många sådana vapen, blir det också nödvändigt att skärpa gränskontroll och övervakning så att inte den handeln kan försiggå. Det påstås att man kan gå på Sergels torg eller andra ställen här i Stockholm och bara beställa ett vapen och att man då får det innan kvällen. Är det så illa, borde de ökade polisresurser som justitieministern talar om i hög grad sättas in på det området för att stoppa möjligheterna att handla med vapen och förmedla dem. Man bör alltså skärpa straffen på det området. Det finns många aspekter på ändringen av vapenlagen. Vi som är jägare är litet oroade för att man riktar in sig på de laglydiga medborgarna i stället för på dem som inte är laglydiga. Om detta skulle vi kunna hålla inte bara en frågedebatt utan kanske t.o.m. en interpellationsdebatt, men det har vi inte tid med. Jag hoppas i alla fall att man verkligen från justitiedepartementet kanaliserar åtgärderna mot brottslingarna, mot innehavare av sådana olagliga, tunga vapen som förekommer alltmer i Sverige.
Fru talman! Tack för detta mycket utförliga svar. Det är alldeles uppenbart att justitieministern tar den här frågan på verkligt allvar. Det har nu gått en dryg vecka sedan det mest uppmärksammade väpnade rånet utfördes och en polisman miste livet i tjänsten. Det har bedrivits polisspaningar som alldeles säkert varit intensiva. Det har skett ett intensivt arbete, och det kommer säkert att fortsätta. Men detta visar också brister inom det svenska rättsväsendet. Trots att det är fråga om en begränsad krets av våldsmän som kan vara skyldiga till brottet har man ändå inte kommit så långt att något tillslag har kunnat göras. Man kan göra rätt många iakttagelser kring polismordet i Högdalen. Den vakt som lämnade transportbilen gick tydligen ensam med en väska. Det fanns poliseskort för själva bilen, men sedan gick vakten med väskan ensam in i en portgång. Det var där som fyra våldsmän attackerade och sedan också sköt mot polisbilen. Detta föranleder mig att tro att det fortfarande finns en del man kan diskutera och förbättra. Det kanske vore utomordentligt angeläget att ordna någon form av seminarium eller konferens med banker, försäkringsbolag, köpmannaföreningar, guldsmeder, bevakningsbolag, transportbolag och andra som mera djuplodande behöver diskutera och penetrera de här frågorna och komma fram till ännu bättre åtgärder. Vad anser justitieministern om det?
Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret, men jag måste konstatera att min specifika fråga om åtgärder för att komma till rätta med antalet illegala vapen inte har fått så värst många rader i svaret. Däremot kan jag med tillfredsställelse konstatera att justitieministern avvisar tanken på att man med kraftiga straffskärpningar skulle kunna komma till rätta med problemet. Det är uppenbarligen så att det behövs en rad andra åtgärder inom kriminalpolitiken och även inom samhällspolitiken i övrigt för att komma till rätta med brottsligheten. Regeringen har som alltid ett par förklaringsgrunder, nämligen halvtidsfrigivningen och polisbristen. Jag skulle vilja uppehålla mig vid den sistnämnda frågan, dvs. polisbristen. Är polisbristen verkligen så skriande som regeringen ger intryck av? Tittar man i budgetpropositionen och i andra handlingar kommer man raskt fram till att antalet poliser enligt planeringen, dvs. ungefär 16 700, inte skall öka under de närmaste åren fram till 1995/96. Däremot finns vissa vakanser inom poliskåren, men de fylls väl upp antalsmässigt av de poliser som har genomgått första utbildningen på polishögskolan och nu är ute i tjänst. Numerärt finns alltså över huvud taget inte någon polisbrist. Däremot kan man diskutera utbildningsnivån och kvalifikationerna. Men just de poliser som har genomgått den första grundkursen på polishögskolan och som tjänstgör i fotpatrullering, i gatuverksamhet och annat är ju alldeles särskilt värdefulla vad gäller våldsbrottsbekämpningen. Jag vill fråga justitieministern: Är det inte dags att avliva myten om polisbristen som en förklaring till allt elände och i stället konstatera att det behövs andra åtgärder inom många samhällsområden för att vi skall komma till rätta med brottsligheten?
Fru talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret, även om det visar ett mycket svalt intresse för frågan om illegala vapen. Statsrådet har som jag ser det bara förhoppningar om att rikspolisstyrelsen skall reda ut de här problemen, och så enkelt får man faktiskt inte ta på en sådan allvarlig fråga. Vi vet att 17 000 vapen har stulits sedan 1972, och av dem finns fortfarande 12 000 på drift. Även om benägenheten att skjuta på poliser i vårt land tack och lov är mindre, ökar andra brott, som statsrådet vet, ytterst markant i antal. Man måste då göra något åt detta. Statistiken visar att de beväpnade rånen har blivit mer än dubbelt så många sedan butiker. Under fjolåret var siffrorna 117 banker, 78 postkontor och 279 butiker. Riskerna är tyvärr väldigt stora att vapen i större utsträckning kommer att användas, och då måste vi göra allt för att förhindra det. Enligt de uppgifter som har figurerat i pressen stjäls mycket få vapen från mobiliseringsförråd. Däremot sker sådana stölder i hemmen. Min fråga blir: Anser statsrådet att det är försvarbart att officerare och hemvärnsmän har vapen i bostaden? I dag är ju faktiskt kommunikationerna så bra att man inte kan hänvisa till att man måste ha vapen tillgängliga inför en mobilisering. Detta problem kan säkert lösas genom att vapnen förvaras på militärförläggning eller i skyddade förråd. Det finns rätt gott om sådana, som säkert går att använda. I en intervju säger stabschefen på I1 att man där inte har något som helst intresse av att dra in vapen från officerarna och hemvärnsmännen. Jag tycker att det verkar väldigt konstigt. Jag vill därför också fråga statsrådet: Överväger ni inte skärpta regler när det gäller förvaring av militära vapen? Jag vill avsluta med att än en gång säga att situationen är sådan att de flesta vapen måste bort från marknaden.
Fru talman! Låt mig börja med att kommentera Sigge Godins fråga när det gäller militära vapen. Vi skall ha klart för oss att av de 12 000 stulna vapen som cirkulerar är 500 militära vapen. Det är alltså en väldigt liten del av de stulna vapnen som är militära vapen. När det gäller förvaring hos officerare och hemvärnsmän vill jag svara att den nya lagen med skärpta regler för förvaring kommer att ställa samma krav på dem som på övriga. Vad som däremot är viktigt -- på den punkten har vi kanske inte varit så bra -- är att göra en noggrann kontroll av de personer som vi godkänner som hemvärnsmän i vårt samhälle och därmed ger vapen. Vidare har jag i tidigare sammanhang här i kammaren informerat om att vi kommer att följa effekterna av den lagstiftning som riksdagen beslutade om i höstas. Dessutom kommer vi att behöva göra en total översyn.

Alla utom ett arbetar vi från regeringens sida redan för att tillgodose. Det enda vi har sagt nej till är kravet på en kommission, och det har vi gjort av det skälet att det redan finns ett samarbete mellan polis, åklagare och handel, och vi menar att det finns anledning att först följa upp de förslag till åtgärder som är beslutade eller rekommenderade.
Fru talman! När man från handelns sida har begärt en kommission ligger det väl i sig ett värde i att visa öppenhet för det kravet. Om jag har förstått det rätt var tanken som den har presenterats av Köpmannaförbundet att man i kommissionen dels skulle ta till vara det samarbete som redan finns, dels skulle gå vidare och se om man kunde utveckla fler metoder eller finna fler sätt att förhindra möjligheterna till rån, dvs. gå vidare med det förebyggande, långsiktiga arbetet. Eftersom det här är en så akut fråga för handeln och även berör väldigt många anställda tycker jag att regeringen valde fel väg på den punkten. Jag tycker att man skulle ha valt att gå handeln till mötes, tillsatt kommissionen och satt i gång ett ganska brett arbete. Statsrådet hänvisar ju i sitt svar till att staten inte ensam klarar uppgiften att förebygga och kontrollera brottsligheten, utan man behöver få hjälp av alla dem som i dag är intresserade av det. Det är flera hundratusen köpmän, och det är flera hundratusen handelsanställda. Jag tror att man tillsammans skulle ha kunnat göra mycket i kommissionen. Därför beklagar jag att regeringen inte utnyttjade det erbjudandet.
Fru talman! Statsrådet sade att det är bara 500 av de 12 000 vapnen som är militära vapen. Ja visst -- 500 vapen är ändå 500 vapen och i det här sammanhanget ganska tunga vapen. Kan man göra någonting där skall man verkligen göra det. Självfallet tycker jag också att man skall jobba kraftfullt på att komma åt alla de andra illegala vapnen. De skall bort från marknaden. Det är enda möjligheten. Jag skulle också vilja ta upp den fråga som Hans Dau ställde och inte fick något svar på: Har ni någon beredskap för vad som kan hända om det kommer vapen från Östeuropa, och hur skall man motverka det? Kan tullen skärpa sina rutiner eller på vilket sätt avser ni att klara den saken? Det är nog bara en tidsfråga innan vi möter även det problemet.
Fru talman! Jag utgår ifrån att det var på grund av att statsrådet inte hann med som statsrådet inte svarade på min fråga om polisbristen. Jag hoppas på kommentarer omkring den frågan i nästa inlägg -- den kanske då kan prioriteras. Låt mig då bara om de illegala vapen som nu finns ute på marknaden säga, att om det bland de 12 000 illegala vapnen är bara 500 som kommer från militära förråd är det uppenbarligen en mycket stor del av de legala vapnen som stjäls i bostäder och på andra ställen som sedan blir illegala vapen. Det är väl uppenbart att det här finns ett större problem än vi kanske förutsåg när riksdagen antog en ny vapenlagstiftning. Justitieministern har ju också deklarerat att det är angeläget att snabbt följa upp vilka effekter den nya vapenlagstiftningen kan få. Jag tycker också att det kan finnas anledning att här konstatera att antalet legala vapen under en tioårsperiod -- mellan 1976 och 1986 -- ökat med 400 000 upp till 2,1 miljoner vapen. Det är alltså ett mycket stort antal vapen som finns i bostäderna runt om i Sverige.
Fru talman! Låt mig börja med frågan om polisbristen. Det är faktiskt så att det i dag finns ungefär 960 vakanta tjänster, till vilka vi icke lyckats rekrytera utbildade poliser. Det är inte bara så att vi utbildar poliser -- poliser slutar av olika skäl, bl.a. på grund av att de uppnått pensionsåldern. Därför räknar vi med att vi, med det ökade intaget i polisutbildningen, först 1995 kan ha samtliga tjänster besatta. Det ökar också möjligheterna att komma åt den illegala handeln och utöva kontroll över den. Sedan vill jag gå tillbaka till frågan om öppenhet gentemot handeln och om kommissionen. Här har vi ett exempel på hur man från massmedias sida tar upp en fråga. Jag har träffat företrädare för handeln vid flera tillfällen. I höstas var vi överens om att först utvärdera effekterna av de rekommendationer som finns för att sedan följa upp eventuellt ytterligare utveckling. -- Tiden räcker inte.
Fru talman! Jag förstår att justitieministern har bekymmer med att hinna besvara alla frågor och ta upp alla kommentarer. När det gäller frågan om kommissionen och kontakten med handeln har jag i alla fall erfarit -- jag har också sett pressmeddelanden från Köpmannaförbundet om det -- att man är besviken över att kommissionen inte kom till stånd. Men det kanske justitieministern får möjlighet att utveckla i ett kommande svar. Jag skulle kortfattat vilja kommentera också en annan sak i svaret, nämligen kravet på att det alltid skall betraktas som grovt rån om vapen används i sammanhanget. Om jag förstod justitieministerns svar rätt delar inte justitieministern den uppfattningen utan menar att det räcker med nuvarande lagstiftning. Men nog ligger det väl ett preventivt värde i att man ser allvarligare på rån där det förekommer vapen, att det generellt alltid betraktas som grovt rån så fort det förekommer ett vapen i sammanhanget? Nog är väl det en preventiv åtgärd i den här kampen?
Fru talman! Jag avstod från att begära ordet i förra omgången. Jag väntade på att statsrådet något skulle beröra den fråga som jag tog upp om möjligheterna till överläggningar med samtliga dessa branscher och företag som bör kunna skärpa sin vaksamhet och motverka väpnade rån och rån mot värdetransporter. Det är såvitt jag förstår en omöjlighet för ett statsråd, om än aldrig så snabbtalande, att samtidigt besvara alla frågor från fem frågande. Det visar sig att det är minst två olika områden som berörs. Ett är vapnen, därtill alla övriga åtgärder. Jag skall nu bara göra den kommentaren beträffande vapnen att jag inte tror att man kommer så värst mycket längre med lagstiftning i fråga om säkerhet när det gäller vapen. Det kommer alltid att finnas gränsövergångar som är öppna för illegal vapensmuggling. Debatten handlar också om hemvärnsmännen, och jag skall be att få återkomma till det i nästa inlägg.
Fru talman! Man kan naturligtvis tvista länge om statistiken. Jag har en statistik som inte exakt stämmer med de siffror som justitieministern har, men om man bortser från avvikelserna finner man ändå att det finns drygt 900 vakanta polistjänster. Men det finns också närmare 400 polismän som inte har tablåtjänst men som ändå är i tjänst. Det reducerar vakanserna en del. Dessutom finns det totalt i landet över 1 300 polisaspiranter som genomgått första grundkursen och som alltså gör ett värdefullt jobb ute i polisdistrikten. Därför måste, menar jag, regeringen nu överge det ständigt återkommande resonemanget om att polisbristen är förklaringen till det mesta och konstatera att vi har ett om inte fullgott så i varje fall hyggligt läge, och det förbättras tid efter annan. Jag skulle gärna vilja fråga justitieministern, eftersom hon i den särskilda debatten kring våldsfrågor för ett par veckor sedan sade: ''Polisen behöver ökade resurser, och det skall den få.'' I årets budgetproposition finns inga ökade resurser. Blir det ökade resurser framöver?
Fru talman! Jag har också förståelse för att statsrådet inte klarar av att svara på alla frågor så här, men det är faktiskt statsrådet som har valt tågordningen -- då får Ni leva med det! Jag blir litet upprörd när statsrådet slentrianmässigt hänvisar till att vi skall följa EG-regler. Situationen för närvarande är så katastrofalt dålig att det är väsentligt att man verkligen omgående sätter sig ned och tar fram alla möjligheter. Jag blir positivt överraskad av att man vill titta närmare på vilka som skall få bli hemvärnsmän. Nu har vi gott om folk och stora möjligheter at klara det.

Fru talman! Jag tackar justitieministern för dessa synpunkter. De händelser jag har tagit upp har inträffat i år. Det är farligt för det allmänna rättsmedvetandet om människor bibringas uppfattningen att psykiatrisk vård fungerar som ett slags genväg till friheten. Man ser allvarligt på att de som begår sådana brott kommer undan sitt straff. Jag vet att de i de flesta fall inte gör det. Men när notoriska brottslingar gång på gång begår nya brott reagerar allmänheten.

Fru talman! Det är ändock litet tveksamt. En del av gränsfallen skulle faktiskt behöva vård. Det är inte heller humant att de inte får det. Därför vill jag att man noggrant följer upp detta och ser vad som sker. Jag är tacksam för att justitieministern har lovat följa utvecklingen under våren.

Fru talman! Jag tackar biståndsministern för svaret. Sexuella övergrepp på kvinnor i bl.a. fängelser anser jag är en så angelägen fråga att den behöver lyftas fram på dagordningen och där få en framskjuten plats. Det är därför jag har ställt denna fråga i dag. Att kvinnor utsätts för våldtäkt när det råder krig är ingen nyhet. I söndags sades t.ex. på nyheterna i radio att det som ett resultat av våldtäkter under kriget vid Persiska viken i dag i Kuwait finns många barn på barnhem. I början av februari rapporterade Amnesty International att våldtäkt på gripna eller fängslade kvinnor ofta används som förhörsmetod, militärstrategi eller hämnd mot närstående politiskt aktiva män. Att bli våldtagen och sexuellt trakasserad av polis, fångvaktare och militär är ett av de mest förnedrande övergrepp som kvinnor kan utsättas för. Amnesty International berättar vidare att t.o.m. gamla kvinnor och unga flickor utsätts för denna fruktanvärda behandling. Detta är ett problem, som alltför sällan lyfts fram i ljuset men som, trots detta, är upprörande och ett bland många uttryck för kvinnans utsatta situation på många håll i världen. När en polis eller militär våldtar kvinnor i fängelse har staten ansvar för händelsen. I FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, konventionen om civilaoch politiska rättigheter samt konventionen om tortyr förbjuds statssanktionerad våldtäkt och annan misshandel. I alltför många länder är detta tyvärr bara en paragraf på papperet. I ett antal länder betraktas våldtäkt ''i statens namn'' endast som ett lindrigare brott mot de mänskliga rättigheterna. Av de anmälningar som görs är det få som leder till att förövarna straffas. Myndigheternas undersökningar är ofta ytliga och slarviga. Sverige är känt för att i olika sammanhang arbeta och strida för de mänskliga rättigheterna -- det är sant och det vet vi. Ett av de grundläggande kriterierna för biståndspolitiken är just de mänskliga rättigheterna. I det begreppet är det också angeläget att inkludera kvinnans situation i världen och särskilt peka på den på ett alldeles speciellt sätt.

Fru talman! Jag uppfattar det inte som att vi befinner oss i polemik, Margareta Viklund och jag, utan som att vi är mycket samstämmiga i denna fråga. Jag kan gott hålla med Margareta Viklund om att formuleringarna av och till kunde vara av mer emfatisk karaktär. Jag kan dock försäkra att det inte är något fel på engagemanget på det här området. För ungefär ett eller ett och ett halvt dygn sedan kom jag hem från ett par länder i Asien, där jag faktiskt dag ut och dag in tog upp detta med myndigheter och ministrar, därför att jag såg att kvinnorna och barnen icke hade samma rättigheter -- för att inte säga värde -- som männen hade. Som ansvarig för MR-frågorna är det en självklarhet för mig att understryka vikten därav. Denna rättighet är också understruken i regeringsförklaringen. Jag vill också i all hast nämna, fru talman, att vi får besök i Stockholm av chefen för UNIFAM, alltså FN:s kvinnofond, den 4--8 mars. Jag hinner inte utveckla innehållet i besöket mer, men det är ett exempel på vårt engagemang i den här typen av frågor.

Fru talman! Ett besök av Alf Svensson i höstas hade säkerligen givit mycket av det viktiga underlag som jag förstår att UD-delegationen nu har tagit med sig hem. Det är min övertygelse att ett sådant besök skulle ha kunnat snabba upp processen. Men det behöver vi inte strida om nu. Det är inte rimligt att biståndsministern här i dag skall kunna ge exakt besked om formerna för ett sådant här återflyttningsprogram. Men det är viktigt att verksamheten snabbt kommer till stånd, för detta är en biståndsinsats som inom mycket kort tid kan ge positiva effekter. Eritrea lider stor brist på utbildat folk, inte minst inom socialvården och utbildningsväsendet, alltifrån grundskolan och upp till universitetet. Här skulle välutbildade eritreaner som bor i USA, Europa och världen i övrigt, vilka också har kunskaper i Eritreas egna språk, kunna göra ovärderliga insatser.

Herr talman! Jag tycker att Sten-Ove Sundström är onödigt pessimistisk när det gäller konkurrenskraften i de företag som det här är fråga om. Det finns tecken som tyder på att entreprenadbranschen i dag lämnar in anbud som ligger 20--30 % under vad som kalkylerades när dessa projekt togs fram i olika sammanhang. De snedvridningar i konkurrensen som Sten-Ove Sundström talar om finns inte specificerade. Han utgår ganska mycket ifrån en hypotetisk situation. Låt oss se vad som händer med konkurrensen vid den här upphandlingen. Jag har hänvisat till att det är upphandlingsförordningen som gäller, men att det finns möjligheter att också väga in andra faktorer än enbart priset när man väl har fått ett anbud.

Herr talman! Monica Öhman har frågat mig om det är min avsikt att vägverket skall privatiseras. Bakgrunden till frågan är den omorganisation som pågår inom vägverket. Den innebär bl.a. att verksamheten effektiviseras genom att den delas upp på en väghållningsenhet och en produktionsenhet. vägverkets omorganisation och uppdelning av verksamheten på det sätt som Monica Öhman anger. I propositionen anges att vägverket bör, när erfarenheter vunnits av den nya organisationen, kunna överväga att utreda frågan om att helt eller delvis bolagisera produktionsorganisationen. Även en samverkan med exempelvis kommuner och företag bör kunna övervägas. Riksdagen har ställt sig bakom detta förslag.

Herr talman! Det är just det som är dilemmat. I dag har man en viss kapacitet. Man vet att det när våren kommer blir aktuellt med stora jobb. Då behöver mycket göras. Trummor skall läggas om. Vägar skall byggas. Det som förstörts under vintern skall förbättras. Men man vet ju inte om det finns några resurser. Om jag tolkar kommunikationsministern rätt menar han att det är helt och hållet vägverket -- alltså generaldirektören och styrelsen -- som till syvende och sist är ansvarigt för att man jobbar efter vad som sagts om de här drastiska nedskärningarna.

Herr talman!

Jag vet inte om Ines Uusmanns politik ger resurser att ta fram ytterligare medel för investeringar som skulle behövas, om man inte hittar en privat finansiering. Det har knappast varit det intryck som man har fått när man har följt debatten om regeringens olika förslag till besparingar att den socialdemokratiska oppositionen är beredd att satsa mera pengar på detta. Vi har därför gått detta varv och undersökt förutsättningarna för en privatfinansiering. När arbetet är avslutat skall vi komma med ett förslag till riksdagen.

Herr talman! Det hade naturligtvis varit fullt möjligt för den socialdemokratiska regeringen att effektivisera betalningsströmmarna inom postgirot under tidigare budgetår och använda pengarna för något ändamål som då inte kunde tillgodoses.

Herr talman! Hans Gustafsson introducerar en intressant princip att först ställa en fråga och sedan komplettera med ytterligare tre som är minst lika omfattande som den ursprungliga. Men det är sådant som tillhör det här jobbet. Hans Gustafsson frågade först i vilken utsträckning neddragningarna berodde på att taxehöjningarna sköts upp sex månader. Jag kan svara med en gång att de sex månaderna icke är något problem. Problemet är att ni i populistisk nit går samman med Ny Demokrati i en motion och vill begränsa kostnadsanpassningen genom att kräva att pristaket skall knytas till hushållens telefonkostnader. Ni vill att pristaket skall vara antingen 25 % eller 50 % av nettoprisindex. Låt oss titta på vad det skulle innebära. Jag vet inte om ni har tittat på det innan ni skrev motionen. Det skulle vara intressant att få veta det. Den socialdemokratiska regeringen lade fram ett förslag och fick igenom det i denna kammare, som hade en annan sammansättning då. Det beslutet har ni nu tagit tillbaka. Ni ligger alltså i strid med er själva om vad som är rätt i denna fråga. Det kanske vore bra att klara ut det först innan man ställer nya frågor. Det förra beslutet innebär att televerket skulle krävas på att varje år åstadkomma en produktivitetsökning med 3 %. Det ni nu föreslår innebär att televerket, för att klara det lönsamhetskrav som riksdagen ålagt verket, skulle behöva öka sin produktivitet med 6-10 % per år. Hans Gustafsson kan själv räkna ut hur många flera anställda som måste avskedas inom televerket för att klara denna operation. Det är en fråga som jag tycker att ni i första hand skall klara ut inom socialdemokratin, innan ni tillsammans med Ny Demokrati ålägger televerket att föra en viss politik.

Herr talman! Den här regeringen är mitt i en process med att bolagisera televerket för att framöver introducera en konkurrens, inte bara på företagssidan där den redan uppenbarat sig utan också på hushållssidan. Detta visar sig bl.a. från motsvarande processer i Amerikas Förenta Stater leda till betydligt lägre kostnader för abonnenterna. Det är den linjen som vi nu driver, och det är därför som vi måste se till att televerket får en kostnadsanpassad taxestruktur.

Herr talman! För tydlighetens skull vill jag bara säga att just det engelska fallet är ett typexempel på hur man inte skall göra. Att enbart privatisera kan innebära precis samma nackdelar som ett statligt monopol för med sig. Vi vill både avskaffa monopolet och införa en effektiv konkurrens.